Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 33 om anslag till skatteförvaltningen har förutom propositionen också behandlats ett stort antal motioner. Innan jag går in på de reservationer som har fogats till betänkandet vill jag bara säga några ord rent allmänt om skattemyndigheten och skattemyndighetens roll som ju främst är att se till att alla — enskilda och företagare — behandlas likartat och rättvist. De anställda inom skattemyndigheterna är samhällets företrädare som skall försöka uppnå ett sådant här förhållande. Jag vill säga detta därför att ibland när man lyssnar till inlägg i debatten får man närmast intrycket att skatteverket och dess personal skulle vara den enskilda människans motståndare i alla skiften. En god kontakt och ett gott förhållande mellan myndigheten och den enskilda människan skulle vara oerhört värdefull och eftersträvansvärd och utan tvekan lösa en hel del problem.

Det är givet att det är vår sak i riksdagen, i den lagstiftande församlingen, att försöka göra lagarna så enkla och tydliga som möjligt. Jag vill ha sagt detta därför att vi behöver ge ett stöd också till den personal som har samhällets uppdrag att företräda oss när det gäller denna ytterst svåra uppgift. Denna personal är värd ett erkännande för sin insats, även om det i vissa fall kan uppstå konflikt. Där har givetvis vi riksdagsledamöter det stora ansvaret att göra lagstiftningen så enkel och tydlig som möjligt. Som jag nämnde har till utskottsbetänkandet fogats ett antal reservationer, och jag skall beröra några av de reservationer som centern står bakom. I reservation 5 berörs frågan om generalklausulens vara eller icke vara. Syftet med generalklausulen var främst att den skulle ha en preventiv verkan mot eventuella tvivelaktiga handlingar syftande till skatteflykt. Huruvida den haft denna verkan eller ej är inte helt klarlagt och är inte heller lätt att klarlägga. Men redan då generalklausulen infördes 1980, var den dåvarande majoritetens inställning att lagen inte fick äventyra rättssäkerheten. Efter maktskiftet 1982 har socialdemokraterna ändrat lagen på ett enligt min uppfattning felaktigt sätt. Centern har därför i år liksom tidigare i motioner krävt ett återgående till den ursprungliga formuleringen av generalklausulen. Nu har vi inte fått stöd för vårt krav från något av de övriga partierna. Inför detta faktum och efter vad justitiekanslern anfört i sin redogörelse till regeringen kan starkt ifrågasättas om de otvivelaktigt mycket betydande kostnaderna för att administrera generalklausulen står i rimlig proportion till de skatteintäkter den kan medföra för statsverket. I reservation 5 yrkar vi därför att lagen upphävs. Även vid tillämpning av bevissäkringslagen är risken stor för att den enskildes rättssäkerhet äventyras. Det finns andra medel för myndigheter att använda mot tredskande personer, som vägrar att lämna ifrån sig deklarationseller annat material för granskning. Vitesföreläggande är ett medel. Vid misstanke om skattebrott kan husrannsakan tillgripas. Bevissäkringslagen kan användas på ett sätt som inte är tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Det har vi sett exempel på. I reservation 9 behandlas betalningssäkringslagen. Enligt min uppfattning, som också framkommer i reservationen, bör betalningssäkringslagen bli föremål för vissa ändringar. I reservationen har redovisats en del förändringar som bör göras. Jag yrkar bifall till reservationen. I reservation 10 om den förenklade självdeklarationen yrkar vi reservanter att inkomna inkomstuppgifter skall finnas förtryckta på den blankett som översänds till deklaranten. Denne är ansvarig för att uppgifterna i deklarationen är korrekta, och därmed bör han också kunna kontrollera vilka uppgifter som lämnats. Beskattningsmyndigheternas roll är att se till att beskattningsregler respekteras och tillämpas så att alla blir likartat och rättvist behandlade. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan taxeringsmyndighet och dekla rant bör eftersträvas. Att med den målsättningen förena uppgiften att föra Prot. 1987/88:119 det allmännas talan i skattemål är närmast omöjligt. Vi reservanter anser 11 maj 1988 därför att det allmännas talan skall föras av ett fristående allmänt ombud. Utformningen av skattetillägg berörs i reservation 17. I den kräver vi att skattetilläggen skall utformas så att systemet uppfattas som rättvist. Förutsättningarna härför är att hänsyn tas till omständigheterna i varje enskilt fall. Frågan har tidigare varit föremål för riksdagens behandling, och då har hänvisats till överväganden i finansdepartementet. Något förslag har inte kommit, och nu begär vi reservanter att regeringen lägger fram ett förslag med angiven innebörd. I reservation 19 berörs arbetsgivares ansvar för arbetstagares skatt och arbetsgivaravgifter. Vissa förändringar, som förbättrar arbetsgivarens ställning och rättstrygghet, har skett. Men ännu återstår en osäkerhet för arbetsgivaren. I reservationen begärs att regeringen skyndsamt lägger fram förslag, som innebär att arbetsgivaren inte skall kunna åläggas betalningsansvar, därest arbetstagaren är registrerad för betalning av B-skatt eller för redovisning av mervärdeskatt. I frågan om anstånd med inbetalning av skatt, om den skattskyldige anfört besvär över taxering, anser vi reservanter att man bör vara generös och i högre grad ta hänsyn till den enskildes förhållanden och möjligheter att ställa säkerhet för beloppet. I den sista reservationen berörs de problem som uppstår när en skattskyldig med skatteskulder lämnar landet. Vi har i dag avtal med ett stort antal länder och kan ställa krav på utlämning i fall av ekonomisk brottslighet. Vi reservanter vill att regeringen mer än tidigare bör försöka få till stånd internationella avtal om åtgärder mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall inte upprepa vilka frågor som behandlas i betänkandet. De föregående talarna har redan redovisat det. Låt mig inledningsvis nämna att det i samband med utskottets beredning av betänkandet hölls ett offentligt sammanträde med inbjudna företrädare för myndigheter, departement, branschorganisationer och fackliga organisationer. Vid sammanträdet framhölls klart och tydligt av både finansministern och riksskatteverkets chef Lennart Nilsson att det pågick ett genomgripande arbete för att åstadkomma både enklare och bättre skatteregler. Det framhölls även att inriktningen var att få till stånd en skatteförvaltning och ett skatteförfarande som bättre kunde tillgodose kravet på rättvisa och likformiga beskattningsbeslut. Flera reformer och förenklingar har redan genomförts. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att redogöra för dessa, utan vill i stället hänvisa till redogörelsen i betänkandet. Till betänkandet har fogats 23 reservationer från de borgerliga ledamöterna i utskottet. Det pågår ett omfattande arbete för att åstadkomma ett 2 enklare och rättvisare skattesystem samt en större rättssäkerhet i detsamma. Dessa frågor tas upp i reservationerna 1 och 2. Flera kommittéer är sysselsatta med att se över skattesystemet. I deras direktiv ingår att försöka få till stånd enklare och rättvisare regler, som också är klara och entydiga. Men det gäller att hålla i minnet att skattelagstiftningen alltid så långt möjligt skall anpassas till en snabb och ofta mycket komplicerad utveckling på olika samhällsområden. Det gör att det inte alltid är möjligt att reglera alla situationer snabbt samt på ett enkelt och entydigt sätt. I reservation 3 behandlas frågan om skatteförvaltningens överklaganderätt. Reservanterna anför att det allmännas besvärsrätt i samband med rättsnämndens förhandsbesked bör begränsas till det allmänna ombudet vid riksskatteverket. Eftersom denna fråga är föremål för ytterligare övervägande inom riksskatteverket, tillstyrker utskottsmajoriteten förslaget i propositionen. Jag yrkar avslag på reservationen. I reservation 4 anförs att en regel bör införas som anger att maximitiden för handläggning av ansökningar om förhandsbesked inte får överstiga sex månader. Utskottsmajoritetens uppfattning är att det är angeläget med en förkortning av handläggningstiderna i rättsnämnden. Såväl regeringen som riksskatteverket är uppmärksammade på problemet och avser att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Därför finns det ingen anledning för riksdagen att nu göra ett uttalande i frågan. Generalklausulen har varit föremål för behandling ett flertal gånger här i kammaren. Vid samtliga tillfällen har utskottsmajoriteten framhållit nödvändigheten av att behålla skatteflyktsklausulen, inte minst av preventiva skäl. Vi har samma inställning även nu. I den av justitiekanslern framlagda redogörelsen för klausulens tillämpning under tiden 1985—1987 framgår att lagen inte har lett till att rättssäkerheten för de skattskyldiga blivit åsidosatt. Därför finns det enligt majoritetens mening inga påtagliga skäl att upphäva lagen, vilket reservanterna vill. I reservation 6 föreslår moderater och folkpartister att skattereglerna skall kompletteras med en omvänd generalklausul. Riksdagen har vid ett flertal tidigare tillfällen avslagit motsvarande yrkanden av främst administrativa skäl. Utskottsmajoriteten är även nu av samma uppfattning — att en omvänd generalklausul skulle leda till närmast oöverstigliga svårigheter i den praktiska tillämpningen. I reservation 7, som moderaterna ensamma står för, vill man ge den skattskyldige tolkningsföreträde i tvister kring skattelagstiftningen. Låt mig endast hänvisa till den diskussion som förekom vid utfrågningen i utskottet kring denna fråga. Jag vill dessutom framhålla att taxeringsmyndigheterna inte bör ges några särskilda förhållningsregler, som skiljer sig från de regler som i allmänhet gäller vid andra rättstillämpande myndigheter. Reservation 8, från samtliga borgerliga ledamöter i utskottet, inleds med en skrivning som lyder: ”Det är angeläget att rättssäkerhetsintressen noga beaktas i skatteprocessen.” Till detta vill jag säga att det finns inga delade meningar i de tankarna från majoritetens sida. Det framkom även i den utfrågning vi hade i samband med utskottsbehandlingen av denna fråga, att samma inställning även råder hos de myndigheter och övriga som har att tillämpa och överse bevissäkringslagen. I en mening i reservanternas skrivning gör man en helt felaktig tolkning av lagen; om det är medvetet eller om det beror på ett missförstånd, vet jag inte. Man skriver: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att skattemyndigheterna inte bör ha möjlighet att med tvång bereda sig tillträde till privata utrymmen.” I gällande regler föreskrivs att finns det anledning att anta att räkenskapsmaterial finns i den skattskyldiges bostad, får eftersökning ske även där. Men jag vill betona att ett sådant beslut måste fattas av domstol. Det är alltså inte skattemyndigheterna som med tvång bereder sig tillträde till privata utrymmen. Betalningssäkringslagen, som även varit föremål för behandling vid ett flertal tillfällen i riksdagen, är för närvarande föremål för remissbehandling efter utredning av en särskild utredningsman. Utredningsförslaget stämmer i stora delar överens med reservanternas mening. Majoritetens mening finner det lämpligt att avvakta remissbehandlingen och regeringens ställningstagande i frågan innan ändringsbeslut tas av riksdagen. I reservation 10 framförs krav om att inkomna inkomstuppgifter skall finnas förtryckta på den förenklade deklarationsblanketten. Utskottet har vid ett flertal tillfällen avstyrkt samma yrkande med hänvisning till den senareläggning av deklarationstidpunkten som skulle bli följden av ett sådant förfarande. Jag vill även här hänvisa till vad som framkom från riksskatteverkets företrädare vid den offentliga utfrågningen. Jag yrkar därför avslag på reservationen. När det gäller reservationerna 11 och 12, som behandlar översyn av skattelagstiftningen och taxeringsnämndernas handläggning, vill jag enbart framföra att det pågår en översyn inom dessa områden i skattelagstiftningen med inriktningen att skapa förbättringar. Samma förhållande gäller i fråga om handläggningstiderna i länsrätt, som påtalas i reservation 13. Även den frågan är föremål för överväganden. Det finns därför inte nu någon anledning för riksdagen att göra några uttalanden i dessa frågor. I reservation 14 yrkas att det allmännas talan i skattemål framgent skall föras av ett fristående allmänt ombud. Majoriteten vill nu som tidigare betona de starka krav på objektivitet som ställs på skattetjänstemännen. De skall alla ha som mål att nå riktiga och rättsenliga beskattningsbeslut. Några motiv för att ändra på gällande ordning har majoriteten ej funnit, varför jag yrkar avslag på reservationen. När det gäller frågan om prövning av eftertaxeringsbeslut vill jag kort hänvisa till att dessa spörsmål förutsätts uppmärksammas av skatteförenklingskommittén i dess fortsatta arbete. Vi bör därför invänta kommitténs förslag innan någon ändring företas. Reservation 16 handlar bl.a. om granskning av ADB-baserat redovisningsmaterial och s.k. generella kontroller. Reservanterna vill återgå till de regler som gällde fram till den 1 januari 1988, dvs. kraftigt begränsa skattemyndigheternas möjlighet att företa taxeringsrevision hos vissa skattskyldiga. Enligt utskottsmajoritetens mening har det under de drygt fem månader som gått sedan riksdagen fattade beslut om nuvarande regler för taxeringsrevision inte framkommit något som ger anledning till att gå tillbaka till förutvarande bestämmelser. Jag yrkar därför avslag på reservationen. I reservation nr 18 yrkas från de moderata ledamöterna att lagen om avdragsoch uppgiftsskyldighet upphävs. Eftersom det pågår överväganden i finansdepartementet kring lagen och vi kan vänta ett förslag senare i år, finner jag det ej nödvändigt att närmare kommentera frågan utan anser att det finns anledning att invänta regeringens förslag innan något beslut fattas. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Samma förhållanden gäller i fråga om arbetsgivares ansvar för arbetstagares skatt. Som framkom vid den offentliga utfrågningen, redovisade finansministern att regeringen avser att införa en ny typ av skattsedel, som skulle lösa förevarande problem i denna fråga. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att nu göra något uttalande, som det yrkas i reservation 19, utan det aviserade regeringsförslaget bör avvaktas innan ställning tas. I reservation 20 yrkas på förändringar i regeln om ställföreträdares ansvar för ej inbetald skatt. Utskottsmajoritetens inställning är att några ytterligare eftergiftsmöjligheter ej bör införas, eftersom möjlighet att undgå ansvar redan föreligger med regelns nuvarande lydelse. Jag yrkar därför avslag på reservation 20. När det gäller frågan om anstånd med inbetalning av skatt vill jag erinra om att i den proposition som låg till grund för principbeslutet om en ändrad taxeringsorganisation uttalade finansministern att reglerna om anstånd bör kunna mildras. Ett förslag i den riktningen kommer enligt vad som erfarits att presenteras av skatteförenklingskommittén inom en snar framtid. I avvaktan på detta förslag anser majoriteten att något uttalande nu från riksdagen är överflödigt. : I reservation 22 yrkas på ändrade regler för kvarskatteavgift. Jag vill här framföra att syftet med kvarskatteavgiften inte enbart är att ersätta staten för den ränteförlust som uppstår vid försenad skatteinbetalning. Avgiften skall också tjäna som påtryckningsmedel för den skattskyldige att betala i rätt tid. Systemet har gällt länge, och det har knappast funnits förutsättningar att ha en ordning som innebär att man beräknar avgiften utifrån den tidpunkt vid vilken skatten betalas i det enskilda fallet. En lösning vore att förbättra preliminärskatteuppbörden under det löpande uppbördsåret. Därigenom skulle så stora fyllnadsinbetalningar som anges i exemplet i motionen undvikas. En rapport med förslag i den riktningen har nyligen avlämnats av riksskatteverket, varför regeringens ställningstagande i frågan bör avvaktas. Jag yrkar härmed avslag på reservationen. I fråga om ett internationellt avtal mot skatteflykt har vi från majoritetens sida inte några större invändningar mot skrivningarna i reservation 23. Men mot bakgrund av att en konvention angående handräckning i form av indrivning av skatt är klar för undertecknande och en proposition kan väntas till hösten, anser vi att det inte nu finns någon anledning att göra ett uttalande från riksdagen.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

Herr talman! Jag efterlyser också en viljeförklaring från socialdemokraterna på många av de områden där de bara avstyrker motioner med hänvisning till utredningar. Socialdemokraterna måste ju själva föra en dialog om de olika frågor där de hänvisar till utredningar eller där de säger sig ännu inte kunna ta ställning. Det måste ju ändå finnas någon ambition när det gäller åt vilket håll de skall gå. Jag kan som exempel nämna en så enkel fråga som förhandsbesked. I dag får man vänta 12-18 månader för att få besked från den nämnd som har att avgöra dessa frågor. Då vore det väl rimligt om socialdemokraterna åtminstone sade att väntetiderna inte borde vara längre än två eller tre månader. Inte ens det säger socialdemokraterna, utan de säger bara att frågan är under övervägande. Den enda fråga där socialdemokraterna har avgett en viljeförklaring är generalklausulen, en viljeförklaring som innebär att den skall utvidgas, vilket kommer att skapa en rättsosäkerhet om vad som egentligen gäller beträffande denna lagstiftning, eftersom den redan i dag är diffus. Det är ju bra att åtminstone veta att det är åt det hållet som socialdemokraterna vill gå i den frågan. Beträffande den omvända generalklausulen får vi höra att en sådan skulle ge upphov till oöverstigliga tolkningsfrågor. Det är ju intressant att höra. Men det betyder samtidigt att vi i stället skall ha en regering som skall besluta att staten i ett visst läge har konfiskerat över 5 milj.kr. från någon som har fått in 5 milj.kr. vid en försäljning. Regeringen bestämmer att denna person kan få tillbaka 2 milj.kr. Jag vet inte om regeringen kan anses mer lämpad än en domstol att göra överväganden om var gränserna går mellan vad som är rimligt eller inte att ta in i skatt. Jag tror att domstolarna är lika kapabla som regeringen att göra en prövning på detta område. Vi har redan varit inne på bevissäkringslagen. Vilken är socialdemokraternas ambition på detta område? Är ambitionen att vi skall behålla bevissäk : ringslagen i den form som den har i dag, trots att man kan påvisa att man i vissa lägen, nämligen när det gäller de viktigaste frågorna, i stället borde använda husrannsakansinstitutet? Och i övrigt borde man begränsa kontrollapparaten med hänsyn till den enskilde individen och i stället använda sig av vitesföreläggande. Beträffande taxeringsrevision säger Olle Westberg att det inte har dykt upp några frågor som visar att det nu finns skäl till en återgång. Men det är inte så underligt att det ännu inte har dykt upp några frågor, eftersom vi nyligen har fattat beslut om denna lag. Den har knappt trätt i kraft, och man har förmodligen ännu inte hunnit börja tillämpa den. Vad vi i folkpartiet är - ute efter är att peka på att den lagstiftning som vi fattade beslut om får så många negativa effekter att vi inte borde sätta den i sjön. Det finns fortfarande möjligheter att backa i denna fråga. Det är därför som vi nu har tagit upp den.

Herr talman! Jag blir något förvånad när jag lyssnar till Olle Westberg, eftersom det enligt honom verkar som om allt är bra som det är. Socialdemokraterna är över huvud taget inte beredda att diskutera eller att göra någon som helst viljeyttring för att åstadkomma någon förändring. När det gäller den förenklade självdeklarationen hänvisade Olle Westberg till att tiden skulle förlängas innan besked kunde ges till deklaranten beträffande resultatet av taxeringen. Det är ett svagt argument. Det viktigaste är väl ändå att vi kan bibehålla något av den enskildes ansvar för de uppgifter som lämnas. Jag har mycket svårt att förstå att man på detta sätt skall använda tidsskäl som ett motiv och mer och mer sudda bort den enskildes ansvarskänsla när det gäller de uppgifter som har lämnats. När det gäller reservation 19 för Olle Westberg det vanliga resonemanget, nämligen att regeringen har för avsikt att lägga fram förslag. Frågan om arbetsgivares ansvar för arbetstagares skatt har varit uppe till debatt vid flera tillfällen. Jag tycker att socialdemokraterna kunde vara så pass positiva att de verkligen gjorde en insats och försökte reda ut frågan. Arbetsgivares ansvar för arbetstagares skatt har åstadkommit många problem. Bo Lundgren har nämnt några fall. Vi har även åtskilliga gånger tidigare tagit upp sådana exempel i riksdagen. Jag har också motionerat om detta. Regeringen bara dröjer med att komma med förslag i denna betydelsefulla fråga. Utskottsmajoriteten är inte ens beredd att göra den minsta lilla viljeyttring. Detta tycker jag är beklagligt. Samma sak gäller beträffande reservation 21, som avser frågan om anstånd. Detta är en enkel fråga som utskottet skulle ha möjlighet och kraft att göra ett uttalande om med krav på att förslag med en viss inriktning skall läggas fram. Det är det minsta ett utskott skulle kunna åstadkomma i denna viktiga fråga. Avsikten är ju att skatteutskottet inte bara skall vara ett transportkompani för regeringen utan också kunna uttala sin mening i betydelsefulla frågor. Jag hoppas att utskottsmajoriteten inte glömmer den viktiga roll som utskotten har i riksdagsarbetet, dvs. att inte bara följa kanslihusets anvisningar utan även kunna säga sin mening, ge anvisningar och ställa krav på att förslag skall läggas fram. Det är väl ändå det som är vår viktigaste uppgift i riksdagen.
Herr talman! Jag skall börja mitt anförande där Stig Josefson slutade sitt och påminna om hur det var under de borgerliga regeringsåren. Om utredningar pågick på olika områden — det kanske var fråga om utredningar som utskotten själva i vissa fall hade begärt — var det kutym att man inte skulle ta ställning innan utredningsarbetet var klart, särskilt inte när många frågor inom en snar framtid skulle kunna lösas och man väntade på ett regeringsförslag. Det tror jag att Stig Josefson kan dra sig till minnes. Bo Lundgren ville att jag här skall ge löften om vad som kommer att ske i framtiden. Jag kan påminna om att det här förmodligen är mitt sista anförande i riksdagen, och jag vill inte gå ut och ge några löften på regeringens vägnar i olika frågor. Jag vill emellertid påminna Bo Lundgren om att generalklausulen infördes under de sex borgerliga regeringsåren, om jag inte minns alldeles fel. Den borgerliga regeringen införde även bevissäkringslagen. Och mig veterligt ändrade man inte bevissäkringslagen under den borgerliga regeringstiden. Jag tror att även betalningssäkringslagen infördes under den borgerliga regeringsperioden. Och inte heller i den gjordes några ändringar. Jag vill minnas att jag har påtalat detta tidigare här i kammaren. Det väcktes sällan några motioner om dessa frågor. Nu vill Bo Lundgren att jag skall tala om vad vi vill beträffande bevissäkringslagen, om den skall slopas. Det löftet tror jag inte att jag kan ge, för den lagen behöver vi ha kvar. Vi vet att det fortfarande finns deklaranter och skattskyldiga som inte vill ta fram sitt räkenskapsunderlag, som man enligt taxeringslagstiftningen är skyldig att ta fram, och då måste vi ha kvar bevissäkringslagen. Naturligtvis kan det ha inträffat att lagen inte har tillämpats på ett helt korrekt sätt, men antalet felaktiga handläggningar har minskat betydligt under senare år. Bo Lundgren frågor också om jag vill ge några löften om att man skall få full ersättning när man lider förluster i samband med betalningssäkring. Som jag nämnde tidigare vill jag inte utfärda några sådana löften. Men jag vet att det finns ett förslag om att i varje fall viss ersättning skall utgå. Hur stor ersättningen kommer att bli kan jag inte ge några löften om. Jag vet också att förslaget förbereds i regeringskansliet, och jag tycker att Bo Lundgren bör vänta tills ett regeringsförslag kommer. Beträffande bevissäkringslagen finns det — jag tror att jag nämnde det tidigare — ett gott råd att ge till dem som oroar sig över att råka ut för den lagen. Det är att de bör tillhandahålla de handlingar som de skall lämna fram enligt gällande taxeringslag. Då behöver de inte råka illa ut.

Herr talman! Först vill jag kommentera det Olle Westberg sade om att man också under de borgerliga regeringsåren hänvisade till en del utredningar. Men jag kan inte låta bli att påpeka att det var stor skillnad på situationen då och nu. Då hade socialdemokraterna regerat Sverige i 44 år. När det så kom en borgerlig regering som ville lägga om politiken, kunde den inte göra det utan att se hur snabbt man kunde gå fram i olika frågor. Och när man skall förändra långsiktigt är det hävd och tradition i Sverige att man utreder. Men socialdemokraterna utreder nu även frågor som det finns utredningar om sedan förut. Häromdagen hade jag en annan debatt i kammaren och kunde konstatera att man hade utrett samma fråga 15 gånger och ändå inte kommit till skott. Det är riktigt att generalklausulen infördes av en borgerlig regering. Men det intressanta är att det beträffande utformningen av den generalklausul som den borgerliga regeringen införde sades att förfarandet som det var fråga om skulle framstå som en omväg i förhållande till det närmast liggande sättet att förfara på och att förfarandet skulle leda till en inte oväsentlig skatteförmån. Redan när vi beslutade om generalklausulen 1980 beslutade vi samtidigt att den skulle omprövas 1985. Men socialdemokraterna kom sedan in 1983 och ändrade lagstiftningen så att den blev betydligt mer allmän och så att det blev väldigt svårt att förutse på vilket sätt den i verkligheten skulle slå. Vi tyckte att generalklausulen utvidgades för mycket, så redan då föreslog vi att den skulle avskaffas. Det gjordes sedan en utvärdering år 1985, och i samband med den kunde vi från folkpartiets sida konstatera att generalklausulen inte hade använts på det sätt som vi hade trott — effekterna var inte förutsebara. Då bör man avskaffa den, och det var också vad vi föreslog 1985. En arbetsgivares ansvar för en arbetstagares skatt har vi inte berört nämnvärt ännu. Men i den frågan brådskar det. Samma dag som Elof Hjortberg dömdes och kom ifrån det ansvar som egentligen var ålagt honom, dömde man på ett helt annat sätt för en annan person. I dag dömer man inte som man gjorde då, nämligen att Elof Hjortberg inte behövde vara ansvarig för de här entreprenörerna, utan man dömer på precis motsatt sätt. Det betyder att det är viktigt att det snabbt kommer till stånd en förändring här, så att de som i dag har att anlita entreprenörer vet vad som verkligen skall gälla.
Herr talman! Olle Westberg säger att generalklausulen infördes under den tid då de borgerliga partierna hade regeringsmakten, och det är riktigt. Men då vill jag bara fråga om Olle Westberg är beredd att stödja yrkande 1 i centermotionen Sk725, där vi föreslår att de ursprungliga reglerna för generalklausulen skall återinföras. Vi har återkommit med det förslaget år efter år, och hade vi fått stöd från något annat parti hade vi följt upp frågan i en reservation. Men eftersom det inte fanns något intresse från de andra partierna att stödja den ståndpunkten har det blivit avslag. Men ändrar sig socialdemokraterna, tala då om det, så kan vi kanske komma fram till en gemensam ståndpunkt i den frågan. Olle Westberg tar på nytt upp frågan om vad som hände åren 1976-1982. Då vill jag bara säga: Gå gärna tillbaka till protokollen! Då kommer han att finna en väsentlig skillnad. Under de 20 år som jag har varit med i bevillningsutskott och skatteutskott tror jag inte att det något år har funnits så få betänkanden med en viljeyttring från majoritetspartiet om ett positivt uttalande om en motion eller med ett uttalande om att man förväntar sig ett förslag från regeringen i den rikting som motionen anger. Det tycker jag är allvarligt, eftersom det tar bort något av det mest väsentliga i utskottsarbetet, nämligen att man sätter sakinnehållet i de olika frågorna främst, utan att vara låst till en politisk uppfattning.

Herr talman! Först ett tack till Bo Lundgren för dessa vänliga ord. Vad gäller hans oro för väljarnas reaktion i dessa frågor är jag själv inte rädd för att vi skall stöta bort några väljare genom att inte ge besked i dessa frågor. Jag vill påpeka att det här är mycket svåra frågor att ta ställning till. Som jag nämnde tidigare har vi tagit upp frågor om rättssäkerheten och begärt utredningar om kontrollen, om ett enklare skattesystem m.m., och jag tycker liksom tidigare att vi skall invänta förslag i dessa frågor och därefter ta ställning. Vi skall inte fatta några förhastade lagstiftningsbeslut på skatteområdet. Alltför snabba utredningar med åtföljande förhastade lagförslag på skatteområdet leder till att felaktigheter, kryphål m.m. snabbt uppstår. När det gäller generalklausulen vill jag återigen peka på att vi har haft en utredning på den punkten och att justitiekanslern säger att rättssäkerheten inte har blivit åsidosatt. Jag tror att vi måste ha kvar generalklausulen även fortsättningsvis, inte minst av preventiva skäl. Den gör att man måste tänka sig för innan man utformar sina skattedeklarationer. Är man osäker om hur man skall göra, kan man ju begära förhandsbesked från skattemyndigheterna.
Herr talman! Jag reagerade när Olle Westberg sade att man måste se till att det inte blir några kryphål i lagstiftningen. Jag kan inte låta bli att säga att det för oss i folkpartiet är viktigast att det råder rättssäkerhet, så att ingen individ i något läge blir oriktigt behandlad. Det är snarare bättre att det finns ett kryphål i lagen än att staten till varje pris får in den sista kronan i skatt.
Herr talman! Britta Bjelle vet att det fortfarande förekommer mycket av skatteundandragande, och vi vill täppa till kryphålen i lagstiftningen. Vi anser på vårt håll att de skattskyldiga skall betala den skatt som de enligt gällande lagar och förordningar, stiftade här i riksdagen, skall erlägga, men det är alltför många som kryper undan och inte vill betala sin skatt. Jag vill påminna om vad jag sade i mitt inledningsanförande, att vi på många områden arbetar med att förstärka rättssäkerheten. Vi arbetar med att förenkla skattesystemet och att få till stånd ett rättvist skattesystem. Vi skall fortsätta att arbeta med detta, men vi kan inte gå hur långt som helst när det gäller att låta dem som inte vill betala sin skatt slippa undan. Vi måste också fortsättningsvis hålla efter dessa skattskyldiga, men ni vill luckra upp reglerna i detta avseende.

Herr talman! De betänkanden som vi nu har att debattera gäller vårdyrkesutbildningen och forskningsfrågorna. Betänkande 24 berör alltså vårdyrkesutbildningen. Där kan vi moderater konstatera när det gäller läkarutbildningen att utskottsmajoriteten tillstyrkt ett krav som vi fört fram i en partimotion, att förutsättningarna att flytta 20 utbildningsplatser till Umeå skall utredas. Men den fråga som jag kanske framför allt är intresserad av i detta betänkande är tandläkarutbildningen. Det är inget tvivel om att tandläkarutbildningen i landet för närvarande befinner sig i en kris. Utskottet har lagt ned stor möda på att skaffa in sakuppgifter. Vi har hört folk från UHÄ, och vi har hört folk från de olika fakulteterna. Det är inget tvivel om att vi riskerar att få brist på tandläkare i framtiden — prognoserna är visserligen väldigt besvärliga, och man får aldrig helt klara svar. Klart är dock att intagningen till tandläkarlinjerna inte har varit tillfredsställande. Det har kommit in studerande med egentligen alltför dåliga förkunskaper, dvs. alltför låga poäng, för att de skall klara av utbildningen. Det märks också i examinationsfrekvensen, som sjunkit ned till 50 96 och i vissa fall där under. Detta bekymrar utskottet, och utskottet har utförliga skrivningar kring detta. UHÄ har vidtagit åtgärder, och man har också vidtagit åtgärder vid de olika tandläkarhögskolorna. Hela frågan om dimensioneringen och utbildningens längd och innehåll har av regeringen överlämnats till universitetsdirektören Johnny Andersson i Uppsala för en utredning. Han skall se på en eventuell integrering av tandläkarutbildningen med andra typer av tandvårdsutbildning. Han skall vara klar med sitt arbete före utgången av 1988. Detta riktar uppmärksamheten mot Malmö. Riksdagen har förut beslutat att utbildningen av tandläkare i Malmö skall läggas ned, medan den odontologiska forskningen skall behållas där. Som jag förut nämnde finns sådant som talar för att vi i framtiden riskerar att få en brist på tandläkare. Vi kan redan nu konstatera att i varje fall de ungdomar som bor i de sydsvenska länen uppenbarligen inte känner någon större dragning till Stockholm, Göteborg och Umeå. Det finns praktiskt taget inte några fler studerande från Sydsverige vid dessa högskolor. Malmö har, sedan man beslutade att utbildningen där skulle läggas ned, vidtagit en rad olika åtgärder för att intensifiera verksamheten och förbättra kvaliteten. Där finns forskning, forskarutbildning, svensk och internationell vidareutbildning, efterutbildning, olika former av uppdragsutbildning och annat. Dessutom har Malmö fått internationellt erkännade. Man har utbildning i Världshälsoorganisationens regi. Tandhygienistutbildning förekommer också. Dessutom kan vi glädjas åt att Malmö, liksom Göteborg, har uppmärksammats internationellt för sin framstående forskning. Vad som skall hända med Malmö och utbildningarna där har inte utskottet velat ta ställning till utan vill hålla det öppet för utredningsmannen. Utskottet ser det som positivt att man får en reell valfrihet när det gäller anordnandet av utbildningen för framtiden. Jag vill citera ur utskottets betänkande, där det står bl.a. följande: ”Enligt utskottets uppfattning är det av vikt att det föreligger en reell valfrihet för riksdag och regering när beslut skall fattas om den framtida omfattningen och organisationen av den odontologiska utbildningen och forskningen. Därför bör den pågående utredningen om tandläkarutbildningen utgå bl.a. från de personella och materiella förutsättningar som finns i dag på de fyra orterna med odontologisk fakultet.” Det ligger alltså i öppen dager vad som skall ske framöver. Detta tycker jag är så positiv behandling som man kan ge Malmö i en situation där en utredningsman arbetar. Vi moderater är egentligen helt överens med utskottsmajoriteten när det gäller de flesta punkterna i betänkandet, men det finns några reservationer som vi sett oss nödsakade att leverera. Den ena gäller skärpta krav på förkunskaper för sjuksköterskeutbildningen. Det är inte tillfredsställande som det är för närvarande. Det pågår en försöksverksamhet som vi hade velat att man skulle permanenta, men utskottet har alltså inte velat gå med på det. Vi har också önskat att den ettåriga kompletteringskursen för sådana som inte har gått igenom vårdutbildning skulle permanentas. Inte heller på denna punkt har utskottsmajoriteten velat gå oss till mötes. Vi beklagar detta, men hoppas att det inte skall dröja så länge, innan någonting händer på detta område. Likaså har vi önskat att det från den 1 juli i år skulle bli en reguljär påbyggnadsutbildning för logopeder. UHÄ har önskat detsamma, men inte heller på denna punkt har man tillmötesgått våra krav. När det sedan gäller de andra frågorna, om forskningen, som tas upp i två betänkanden vill jag först säga att samordningen på bibliotekssidan kommer att närmare behandlas av Rune Rydén. Också beträffande de här betänkandena finns det rätt mycket enighet, men på några punkter har vi velat markera en säruppfattning. Vi stöder folkpartiet i dess krav på att återbesättande av tjänster som professorer bör kunna handläggas av UHÄ. Det behöver inte gå upp till regeringen. Man har övertygande kunnat visa att det har valts en onödig administrativ omväg. Självfallet vill vi också stryka under att doktorsexamen bör utgöra Prot. 1987/88:119 behörighetsvillkor för vissa statliga tjänster. På 70-talet började man 11 maj 1988 upphäva en rad av de behörighetsvillkor som tidigare fanns. Villkoren gällde Högre utbildning och t.ex. för tjänster vid våra arkiv och bibliotek. Vi menar att det är bättre att ha forskning, m.m. > stränga behörighetsvillkor som man kan ge dispens ifrån än att inte ha några behörighetsvillkor alls. Regeringen bör inventera och se vid vilka tjänster doktorsexamen bör krävas i fortsättningen. Det är en stimulans för dem som ägnar sig åt forskarutbildning. Alla skall veta att den stimulansen behövs. Vi kunde häromdagen läsa att av dem som påbörjade sin doktorsutbildning 1972 och 1973 hade inte ens hälften disputerat tolv år senare. På den humanistiska sidan hade bara 15 90 disputerat, medan siffran för den samhällsvetenskapliga fakulteten var något högre. Sju år är nu genomsnittstiden för avläggande av en doktorsexamen. Formellt är det fyra år, men det håller inte. Vid den medicinska fakulteten är det något bättre. Där hade 62 Ye klarat av sina doktorsstudier efter 12 år, mycket sammanhängande med att disputationen ingår som ett led i yrkeskarriären. Vid den tekniska fakulteten var siffran 34 90. Det är kort sagt inte alls bra. Vi har svårt att rekrytera till forskarutbildning, och vi har svårt att till doktorsexamen få fram dem som befinner sig i forskarutbildning. När de sedan blivit doktorer har vi inte längre arbeten att erbjuda dem. Så får det naturligtvis inte vara. Detta är sådant som bör uppmärksammas på allvar. I övrigt har vi understrukit det angelägna i att regeringen ser över möjligheterna att inrätta ytterligare några professurer. Det gäller det säkerhetspolitiska området liksom också demensforskningen. Som många tror är det inte normalt för den åldrande att bli dement, eller som det kallas ”senil” eller ”åderförkalkad”. Några av våra främsta forskare, docenterna Lars Gustafson och Jarl Risberg, framhåller i en artikel i tidskriften Forskning och Framsteg att ett sjukligt psykiskt åldrande kan bero på många olika sjukdomar och skador. Forskningen befinner sig bara i sin början. Det är emellertid dåligt med resurser i Sverige. Pengar måste, som det heter, raggas upp i USA. Det skulle vara en stor mänsklig vinst, om vi kunde nå längre. En professur på området skulle betyda mycket, inte bara för enskilda människor utan också för samhället i dess helhet. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer där det förekommer moderater.

Herr talman! I de betänkanden från utbildningsutskottet, nr 24, 28 och 29, som vi nu skall behandla tas det upp ett antal frågor beträffande grundutbildning och framför allt forskning såväl vid våra högskolor som i forskningsråd och forskningsrådsnämnden. Låt mig börja med att yrka bifall till samtliga reservationer med folkpartinamn, men låt mig också göra några personliga reflexioner efter drygt 18 månader som suppleant i utbildningsutskottet. Gång på gång återkommer såväl politiker som andra till den stora betydelse som utbildning och forskning har för ett lands och enskilda individers utveckling. För oss riksdagsledamöter är det faktiskt så, att just summorna till utbildningsdepartementet är näst summorna till socialdeparte mentet de allra största. Till skillnad från vad som gäller socialdepartementet innebär ju satsningar som avser utbildningsdepartementet — satsningar på verksamhet vid högskolor och betalning av lärarlöner — inte bara transfereringar av pengar. Ändå är det så svårt för oss att på något sätt få till stånd en principiell utbildningspolitisk debatt. Det handlar om en mängd små detaljer, som vi står och yrkar bifall till, utan att det hela egentligen sätts in i ett större sammanhang. Det är också svårt för oss att förstå var skiljelinjerna går mellan de olika partierna. Ofta kan skiljelinjerna tyckas vara små. Ändå skulle jag vilja säga att det när det gäller betänkandena 28 och 29, som handlar om forskning, faktiskt finns vissa principiella skillnader. De beslut som vi senare i dag skall fatta beträffande forskning gäller ju hela 4 miljarder kronor till fakulteter och forskningsråd. I och med att vi har övergått till treåriga perioder för forskningsanslag skulle vi kanske över huvud taget inte behöva diskutera forskning under åren mellan forskningspropositionerna. Det var ju för ett år sedan som vi tog ställning till den stora forskningspropositionen. Men jag tror i alla fall att det finns ett antal principiella beslut som det är viktigt att återkomma till. Riksdagen inrättar ju professurer och antar principer för tillsättande av professurer. Framför allt uppmuntrar vi faktiskt på olika sätt unga människor att ägna sig åt forskning genom att uppmuntra dem till att disputera. Som gammal forskare vill jag livligt understryka hur viktig miljön är för forskare. Arbetsmiljön för en forskare måste vara kreativ. Självfallet är det nu oroväckande att det har blivit svårare att rekrytera forskarstuderande. Än mer oroväckande är det att de som har rekryterats inte fullföljer sina studier. Birger Hagård berörde de larmrapporter som visar att bara bortåt hälften av de studerande fullföljer sina forskarstudier, och det efter lång tid. Orsakerna härtill kan säkert vara många. Det handlar om försörjning, men det rör sig också om vad som händer när man har disputerat. Den som skall disputera måste ju veta att det finns goda möjligheter att efter studieåren få ett arbete som motsvarar utbildningen. Förr var det självklart att alla innehavare av högre tjänster vid de vetenskapliga biblioteken, arkiven och museerna hade disputerat, eftersom det arbete som dessa tjänstemän har ju kräver vetenskaplig erfarenhet. Sedan man upphävt kravet på disputation då det rör sig om dessa högre tjänster, liksom kravet på disputation för lektorer vid gymnasierna, har det blivit bra mycket svårare att rekrytera forskarstuderande, inte minst när det gäller humaniora och samhällskunskap. Att forska har nästan blivit som att delta i en studiecirkel år efter år. Det är ju många unga studenter som i dag frågar sig vad man skall ha en doktorsexamen till. Om inte statliga myndigheter och gymnasier anställer dem som har doktorerat, vem skall då göra det? Det krav som vi borgerliga företrädare framför i reservation 5 är självfallet viktigt för hela miljön vid våra universitet. En annan viktig fråga är biblioteken vid våra universitet. Även om vi befinner oss i datorernas våld, är böcker och tidskrifter alltjämt alla forskares viktigaste hjälpmedel. En ökning av anslaget med 5 milj.kr. till de vetenskapliga biblioteken, som vi folkpartister har föreslagit, skulle verkligen innebära en rejäl satsning. Förgäves har vi under våren väntat på en proposition om styrning av högskolan. Från folkpartiets sida har vi i motion efter motion hävdat att riksdagen bör besluta att detaljstyrningen av högskolan skall upphöra. Riksdagen skulle inte bestämma antalet intagningsplatser och inte heller besluta om tillsättandet av precis varenda professur, utan ge högskolorna en större frihet att själva bestämma över sina resurser. Detta skulle ställa större krav på UHÄ att utvärdera hur resurserna faktiskt används. Än väntar vi på denna proposition. Både utskottets ordförande och departementstjänstemän säger nu att propositionen faktiskt existerar i sinnevärlden — den har bara inte kommit riksdagen till handa. Med spänning emotser vi denna proposition. Kan den möjligen innebära att våra krav i reservation 4 tillgodoses? I dag skälls det ju så mycket på byråkratin inom högskolan. Det är faktiskt inte alltid så lätt att konkretisera denna kritik. Men jag skall faktiskt ge ett ypperligt exempel: Före år 1984 var UHÄ högsta instans för prövning av återbesättande av professurer. Under de senaste fyra åren har UHÄ bara varit näst högsta instans. Faktum är att regeringen själv i dag prövar alla professurer som skall återbesättas. Skall detta verkligen vara en fråga för regeringen? Nog känns det märkligt att konstatera att det av de 180 professurer som regeringen har prövat under de senaste fyra åren bara är 6 fall där det verkligen har skett en prövning, där regeringen alltså har gjort ett eget ställningstagande. Tänk, vilket onödigt pappersflöde och så många onödiga sammanträden och möten som denna bestämmelse har krävt! Om regeringen avstod från denna prövning, är jag säker på att regeringen skulle få gott om medel över för att inrätta de två nya omvårdnadsprofessurer som vi i folkpartiet har krävt. Redan förra året pekade vi på det faktum att omvårdnadsforskningen, som är ett nytt forskningsfält, gång på gång måste konkurrera med traditionell medicinsk forskning och då oftast kommer till korta. Detta beror inte minst på att omvårdnadsforskningen både är tvärvetenskaplig och oftast utövas av kvinnor — sannerligen två handikapp i den traditionella forskarvärlden. Vi är fullt medvetna om att extra professurer inom omvårdnadsforskningen nu börjar finansieras av råd, landsting och kommuner. Men varför skall inte omvårdnadsforskning få egna, ordinarie statligt finansierade professurer? Våra vårdhögskolor behöver en klar forskningsanknytning. Eleverna vid vårdhögskolorna, som oftast är kvinnor, behöver tidigt under sina studier komma i kontakt med omvårdnadsforskning. De behöver också få förebilder. Sverige har en lång tradition som forskarnation på det medicinska området. Men de senaste månadernas diskussion om den s.k. vårdkrisen och de många patienternas klagomål — inte på den medicinska behandlingen, utan på omvårdnaden — visar sannerligen på det stora behovet av omvårdnadsforskning. Att vi från folkpartiet upprepar detta krav från förra året sammanhänger — det skall jag erkänna — med att utbildningsoch jordbruksministrarna inom mindre än ett år efter framläggandet av fjolårets treåriga forskningsprogram faktiskt föreslog ett antal nya professurer i fysisk fostran. Inom minst ett av Prot. 1987/88:119 dessa områden - idrottshistoria — lär det ju inte finnas någon kompetens inom landet. Därför hade denna professur sannerligen kunnat vänta till 1990. Inom omvårdnadsforskningen finns det däremot kompetens. Den regering som talar så mycket och så välvilligt om jämställdhet i forskning och utbildning borde snarare ha föreslagit professurer i omvårdnad än i fysisk fostran. På tal om kvinnor, nog hade väl majoriteten kunnat gå med på kravet från folkpartiet, centern och vpk på att bevilja ytterligare 1 milj.kr. till jämställdhetsforskning inom ramen för de ca 4 miljarder kronor i anslag som vi nu skall besluta om? Jag undrar verkligen vad företrädaren för majoriteten har för argument för att inte ens en kvarts promille i extra anslag skulle kunna gå till jämställdhetsforskningen. Gång på gång har vi i utskottet hört välvilligt tal om vikten av jämställdhet vid våra universitet. Jag vågar påstå att det är få organisationer inom universiteten som med hjälp av så små medel som har varit fallet beträffande Fora för kvinnliga forskningar under de senaste åren har kunnat bidra till att bygga upp ett både vetenskapligt och socialt nätverk mellan kvinnor. Till sist några ord om betänkande 24, som handlar om vårdyrkesutbildningarna. Birger Hagård uppehöll sig länge vid tandläkarutbildningen. Jag vill instämma i mycket av vad han sade. Men låt mig få koncentrera mig på framför allt läkarlinjen i Umeå. Alla är överens om att åtgärder måste vidtas för att lösa problemet med läkarbristen i Norrland. Vi har konkret föreslagit att, vilket vi tycker är självklart, 20 platser skall flyttas från Karolinska institutet till Umeå. Vi vet ju att många studerande blir kvar i eller nära sin studiemiljö. Vi visar dessutom på vårt stöd till Umeå genom att yrka på ytterligare 1 milj.kr. till läkarlinjen där. Faktum är att jag tror att även denna miljon delvis skulle kunna anses gå till kvinnor — läkarna har ju i allt högre grad kommit att vara kvinnor.

Herr talman! Till de betänkanden från utbildningsutskottet som vi i dag behandlar finns fogade ett ganska stort antal centerreservationer. Jag kommer att kommentera några av dem. Jag vill emellertid inledningsvis yrka bifall till samtliga centerreservationer. Vi kan alldeles säkert vara överens om att det finns en lång rad grundläggande faktorer som talar för en utökad läkarutbildning. Vi ser framför oss ett alltjämt växande vårdbehov. Vi får allt fler äldre, och köerna till delar av vården ökar. Många talar om en vårdkris. Vidare ser vi stora regionala obalanser när det gäller läkarförsörjningen. Det är, som Kerstin Keen tidigare sade, belagt att benägenheten att stanna kvar och utöva sitt yrke i närheten av utbildningsorten också är mycket tydlig. Mot denna bakgrund är det egentligen naturligt att i första hand yrka på en utökad dimensionering av läkarutbildningen. Detta är också den uppfattning som vi i centern i själva verket har. I detta fall har vi emellertid valt att ändå pröva möjligheten att kunna bilda en majoritet i riksdagen för att i första hand genom omfördelningar kunna utöka läkarutbildningen i Umeå. Vi hade naturligtvis hoppats på att ett sådant förslag också skulle kunna vinna en majoritet i riksdagen, men socialdemokrater och moderater har nöjt sig med att utreda frågan. Vi hade som sagt hoppats att i varje fall moderaterna skulle ha kunnat vara litet djärvare än så, men det var de tydligen inte. Nästa fråga gäller tandläkarutbildningen. Man kan nu konstatera att det för ett par tre år sedan fanns en benägenhet här i riksdagen att lägga ned utbildningar av olika slag: tandläkarutbildning i Malmö, förskollärarutbildning i Borås och Uppsala, lärarutbildning i Gävle/Sandviken och Kalmar, utbildning av tidigarelärare i Uppsala osv. Efter hand har vi kunnat se följderna, och riksdagen är nu på väg att korrigera en hel del av dessa beslut. Det som rimligen borde stå näst i tur är beslutet att lägga ned tandläkarutbildningen i Malmö, som naturligtvis var mycket olyckligt. Trots att man kan se framför sig en tandläkarbrist vet vi att det ändå är relativt svårt att rekrytera behöriga sökande till utbildningen. Det behövs att vi från politiskt håll gör klart att vi ser tandläkaryrket som ett framtidsyrke, att det är något som det kan löna sig att satsa sina utbildningsår på, att tandläkarutbildningen har en framtid. Vi vet att vi också har — jag tror att det var Birger Hagård som påpekade det — få tandläkarstuderande från södra Sverige; få söker sig till andra utbildningsorter. Det i sin tur talar också för att tandläkarutbildningen i Malmö borde återupprättas. Detta är vårt konkreta förslag, men inte heller det har räckt till för att intressera utskottsmajoriteten, som nöjer sig med att vilja utreda frågan. Med hänvisning till vad jag sade tidigare om andra nedlagda utbildningar hyser vi ett gott hopp om att tiden närmar sig den dag då tandläkarutbildningen i Malmö kan återuppstå. Den tredje fråga beträffande vårdyrkena som jag skulle vilja kommentera gäller påbyggnadslinjen inom hälsooch sjukvård. Det finns en tendens — det har varit en ganska ofta återkommande åtgärd från regeringens sida — att skära ned utbildningskapaciteten, när det inte finns tillräckligt med sökande till en utbildningsväg inom vårdområdet. Jag tycker att man i första hand bör ställa sig frågan: Har vi behov av den här utbildade personalen? Om svaret är ja— och det är det obetingat när det gäller alla vårdyrken — så bör man i stället behålla utbildningskapaciteten och se vilka möjligheter det finns att öka rekryteringen. Vi kommer i annat sammanhang att diskutera vårdyrkeslärarutbildningen, där regeringens tankegångar varit precis desamma. Vi har för få sökande — alltså skär vi ner utbildningen. Visserligen vet vi att vi har utbildningsbehov inom vården — vi behöver utbilda sjuksköterskor och behöver säkert då vårdyrkeslärare — men, säger man, eftersom det inte finns tillräckligt många sökande är vi beredda att skära ned. Där kommer det dess bättre att finnas en majoritet som går emot regeringen. Vi hade hoppats att man skulle kunna se på den här aktuella typen av påbyggnadsutbildningar på samma sätt. Vi vet att det finns utbildningsbehov. Vi vet att vi har användning för personal med en vidgad kompetens. Då borde vi sträva efter att öka rekryteringen i stället för att skära ned antalet utbildningsplatser. Låt mig sedan gå över till ett helt annat ärende, nämligen det som handlar om vad vi i dagligt tal brukar kalla för en idrottshögskola. För ungefär ett år sedan förklarade riksdagen — ett enigt utbildningsutskott stod bakom — att frågan om en självständig högskoleenhet för fysisk fostran och idrott skyndsamt borde prövas av regeringen. Nog har det skyndsamt prövats alltid —- takten kan man inte klaga på. Däremot är vi mycket tveksamma till resultatet. Vad man gör är egentligen att man disponerar om en del resurser här i Stockholm. Av den särskilda högskoleenheten blir det då inte särskilt mycket. För vår del har vi förordat att verksamheten skulle förläggas till högskolan i Falun/Borlänge. Vi har haft många goda skäl för det. Vi bedömer att förutsättningarna för en sådan lokalisering är mycket goda. Det skulle också öka förutsättningen för att verkligen uppnå det som är avsikten med en enhet för idrott och fysisk fostran. Det finns i dag i Sverige — till skillnad från de flesta andra länder — inte någon akademisk utbildning för tränare och instruktörer på elitnivå, men det skulle behövas. Vad man nu åstadkommer är egentligen att man flyttar medel för några tjänster från jordbruksdepartementets till utbildningsdepartementets huvudtitel och att det som man kallar för ett centrum för idrottsforskning inrättas i Stockholm. Vi tycker dessutom att det hade varit ett lämpligt tillfälle att göra en markering av att resurser för detta ändamål sprids till andra orter än Stockholm. I annat sammanhang, vid en konferens helt nyligen över ämnet ”Hela Sverige skall leva” rapporterade industriministern att regeringen försökt locka hundratals stora tjänsteföretag att lämna Stockholm till förmån för skogslänen. Inget företag hade nappat, sade industriministern, trots att företagen lockades till så stora orter som Karlstad, Falun och Luelå, vilka har välutbyggda kommunikationer, högre utbildning och bra kommunal service. Mot denna bakgrund tycker vi att det hade varit lämpligt att, när staten nu själv skall bestämma om en i denna bemärkelse ny verksamhet, lokalisera den till en annan ort i Sverige än Stockholm. Falun/Borlänge har i det här fallet utomordentligt goda förutsättningar. Låt mig sedan gå över till forskningsbetänkandena. Jag instämmer i det som är sagt tidigare om jämställdhetsforskningen, där också vi i centern står bakom reservationen om ytterligare resurser. Vi tycker dessutom att man borde inrätta en professur i regional ekonomi. I olika sammanhang har vi kunnat peka på att den kanske allra viktigaste regionalpolitiska insats man kan göra är att sprida utbildning och kunskap samt att bygga på en decentraliserad samhällsstruktur. Här, Kerstin Keen, kan man tala om ett ideologiskt samband, en helhetssyn på utbildningen i förhållande till annan samhällsverksamhet. Därför har vi sagt att det är mycket angeläget att få en professur just i regional ekonomi lokaliserad till en mindre högskola i något av skogslänen, där man skulle kunna bedriva en regionalpolitisk forskning med inriktning på en decentraliserad samhällsstruktur. När det gäller utbildningsutskottets betänkande 29 har vi ansett att det skulle vara angeläget att inrätta ett särskilt miljöforskningsråd. Miljöfrågornas betydelse behöver man numera inte tala mycket om — alla ställer gärna upp på miljöns betydelse, inte minst ett valår. Men miljöfrågornas karaktär av att vara tvärvetenskapliga, att gripa in i praktiskt taget alla samhällsområden, gör att vi tycker att det borde vara motiverat med ett särskilt miljöforskningsråd. Vi har alltså föreslagit att ett sådant inrättas. Däremot tycker vi inte att det är särskilt angeläget att Sverige längre deltar i det europeiska samarbetet om fusionsforskning. Vi har i det här landet beslutat att avveckla kärnkraften, och därför behöver vi i stället inrikta våra resurser på att utveckla de alternativ som kan ersätta kärnkraften. Pengarna borde i stället användas till detta. Det är enligt vår mening betänkligt för trovärdigheten i riksdagsbeslutet, om man fortsätter att lägga stora resurser på att delta i ett sådant här forskningsprogram. Vi har alltså yrkat avslag på det. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga centerreservationer.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till de vpk-reservationer som är fogade till de olika betänkanden som vi nu diskuterar. Tandläkarutbildningen tycks vara en av de besvärligaste frågorna i utbildningspolitiken; ena året har vi brist, det andra larmar Tandläkarförbundet om hotande arbetslöshet. Kanske finns det anledning för utbildningspolitikerna i riksdagen att ha litet is i magen och inte låta sig drivas med i olika opinionssvängningar och av krav som drivs i egenintresse. Vpk gick alldeles bestämt emot avvecklingen av tandläkarutbildningen i Malmö härom året. Utvecklingen sedan dess visar att vi hade rätt. Avvecklingen av utbildningen i Malmö har lett till att ytterst få ungdomar från södra Sverige numera söker sig till tandläkarutbildningen. Alla prognoser tyder också på att vi i framtiden kan få en mycket stor brist på tandläkare i Sverige. En betydande del av de tandläkarstuderande är i dag utländska medborgare — vilket i och för sig inte är något fel — men många av dem som är här som flyktingar kommer naturligtvis så småningom att återvända till sina hemländer när situationen där förbättrats. Vi måste alltså, för att undvika kommande tandläkarbrist, ta krafttag för att öka rekryteringen av svenska ungdomar till tandläkarutbildningen. En åtgärd är naturligtvis att återuppta utbildningen i Malmö. Ett annat stort problem i dag, vilket i sin tur innebär att det blir svårt att utveckla regionalpolitiken på ett sådant sätt som vore önskvärt, är bristen på läkare i bl.a. Norrland. Detta är ett mycket stort problem. Erfarenheterna visar att en satsning på läkarutbildning i Umeå har positiva effekter för läkarförsörjningen i de norra länen men också för en del av de skogslän som har stor brist på läkare, t.ex. Gävleborgs och Värmlands län. Det är därför som vi vill satsa på en ökad dimensionering av läkarutbildningen i Umeå. Vi anser emellertid också att det vore olyckligt att minska antalet platser vid andra högskolor i landet, t.ex. i Stockholm. Förändringar i vårt land, bl.a. i fråga om åldersstrukturen, gör att vi kommer att behöva fler läkare framöver. Därför vill vi öka den totala dimensioneringen genom att öka antalet platser i Umeå utan att detta skall behöva ske på bekostnad av andra utbildningsorter. John Andersson kommer senare i debatten att utveckla vår syn på läkarförsörjningen. Herr talman! Dessa betänkanden rör många olika frågor. En av dem är utbildningen av sjukgymnaster. Så här står det i socialstyrelsens folkhälsorapport: ”Var femte person i befolkningen anser sig ha svår värk i rygg, nacke eller leder. Rörelseorganens sjukdomar har ökat sin andel av sjukförsäkringen och orsakar nu 28 96 av alla sjukfrånvarodagar och 41 96 av alla nybeviljade förtidspensioner. Insatser mot fysisk belastning och ensidiga arbetsställningar har därför en avgörande betydelse i det förebyggande arbetet.” Det är bekant att vpk vill använda utbildningspolitiken dels för att nå regionalpolitiska effekter, som jag tidigare sade, dels som ett fördelningspolitiskt instrument. Vård och bekämpning av dåliga arbetsmiljöer är fördelningspolitik. Därför anser vi att sjukgymnasterna både i det förebyggande arbetet och vid behandlingen av rörelseorganens sjukdomar är den yrkesgrupp som har den avgörande betydelsen. Det handlar alltså om utbildningspolitik. Sjukgymnastiska behandlingar är billiga för samhället jämfört med annan vård. Företagshälsovården har en nyckelroll i det förebyggande arbetet mot belastningsskador. Vårt förslag om omedelbart inrättande av en påbyggnadslinje i företagshälsovård för sjukgymnaster avstyrks av kostnadsskäl av utskottet. Det är beklagligt att kortsiktigt ekonomiskt tänkande får styra besluten i dessa viktiga frågor. Visserligen medför vårt förslag en omedelbar kostnadsökning, men på sikt kommer denna satsning att innebära besparingar både i pengar och i mänskligt lidande. Bristen på företagshälsovårdsutbildade sjukgymnaster kommer att påverka möjligheten att bygga ut företagshälsovården både kvalitativt och kvantitativt. Behovet av påbyggnadsutbildning för sjukgymnaster har påtalats under flera år. Omstruktureringen av sjukvården mot öppna vårdformer kräver givetvis att all vårdpersonal får möjlighet till påbyggnadsutbildning avpassad till förändringarna inom vården. Sjukgymnasterna har ett särskilt behov av påbyggnadsutbildning inom primärvård, psykiatri och habilitering. UHÄ har föreslagit att 100 nya påbyggnadsutbildningsplatser inrättas under budgetåret 1988/89. Det är uppenbarligen angeläget att UHÄ:s förslag kan genomföras snarast. Därför har vi från vpk:s sida föreslagit detta, men tyvärr inte fått utskottsmajoritetens öra för vårt förslag. Det kommer att bli dyrare med de korta perspektiv som majoriteten i utskottet står för. Fördelningspolitik och utbildningspolitik handlar också om jämställdhetspolitik. Utskottet ger ett mycket korthugget avslag på vår motion om projektmedel för att granska kvinnoforskningens genomslag i undervisningsmaterial och undervisning. Man vill inte lägga näsan i blöt när det gäller hur anslagen till jämställdhetsforskning används. Så kan man åtminstone tolka yrkandet om avslag på vår motion. I vår motion är vi emellertid inte ute efter att styra det nuvarande anslaget till jämställdhetsforskning, utan vi föreslår särskilda projektmedel för att förbättra den nuvarande kvinnoforskningens genomslag i bl.a. kurslitteratur och undervisning. Den omfattande samhällsdebatten om könsroller, kvinnomisshandel, lönediskriminering osv. har nämligen fått ett mycket begränsat utrymme hittills. Detta gäller både i grundskolan och i gymnasiet samt vid universiteten. Blivande psykologer, jurister, läkare och socionomer får varken undervisning, litteratur eller handledning, som hjälper dem att exempelvis möta problem med kvinnomisshandel och sexuella övergrepp, problem som de kommer att konfronteras med i sina yrken. Ekonomer får sig till livs en könsneutral undervisning, som inte visar de olikheter som finns mellan kvinnor och män när det gäller levnadsförhållanden. I fråga om regionalpolitiken bortser man i undervisningen från att det krävs ett könsperspektiv, eftersom män och kvinnor lever under skilda villkor. Detta bottnar i, Kristina Svensson, att forskningen inom dessa områden är satt på undantag. För att stärka kvinnoforskningens och jämställdhetsforskningens genomslagskraft föreslår vi att JÄMFO och universitetens fora för kvinnliga forskare får särskilda projektmedel för ideologikritisk forskning ur könsperspektiv. Det är nämligen fortfarande så att antalet kvinnliga forskare och tjänstemän på våra högskolor är mycket begränsat. Väldigt litet av forskningen utgår från ett kvinnoperspektiv. Vpk har länge drivit kravet om ökat stöd till de olika fora för kvinnliga forskare som finns och satsningar på jämställdhetsforskning. Hur kan det komma sig att Kristina Svensson, aktiv i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, ställer sig på gubbarnas sida i utskottet och motsätter sig så blygsamma anslagsökningar som 1 milj.kr. till jämställdhetsforskningen?

Herr talman! Ingen i den här kammaren är okunnig om att det är svårt att rekrytera läkare till framför allt skogslänen. Jag tror heller inte att någon är okunnig om att det har varit svårt att rekrytera studerande till de vårdutbildningar där man utbildar sjuksköterskor. Vi har här i kammaren under våren haft flera vårddebatter, senast i går, som bl.a. belyst den ojämna fördelningen av tillgången till läkare och sjuksköterskor. För att förverkliga en hälsooch sjukvård är det av avgörande betydelse att man kan rekrytera och behålla kompetent personal. Vi vet att situationen är särskilt bekymmersam i skogslänen, och vi har nu fått höra att 20 96 av specialisttjänsterna i de fyra Norrlandslänen var vakanta vid årsskiftet. Tillsammans med vakanserna på underläkartjänster handlar det om totalt 500 tomma platser. Det här kostar pengar. Norrlandslänen satsar varje år omkring 20 milj.kr. på kortsiktiga åtgärder för att rekrytera personal. Det är fråga om läkarstafetter, löneförmåner och utbildningsförmåner, men detta är ju bara tillfälliga lösningar. Situationen är alltså i princip densamma för samtliga skogslän. Läkarproblematiken är mångfasetterad. Den har tagits upp vid februarisammanträdet i hälsooch sjukvårdsberedningen, där statsministern är ordförande och där man skall arbeta med frågor inom hälsooch sjukvården som är av stor vikt ur nationell synpunkt. En åtgärd för att långsiktigt lösa de växande problemen med läkarvakanserna i Norrlandslänen kan vara en utökning av antalet utbildningsplatser i Umeå. Vi vet nämligen att sociala bindningar under studietiden leder till att många studerande vill stanna kvar på studieorten eller i regionen även efter avslutade studier. Utskottets majoritet anser därför att problemen med läkarrekrytering i Norrland motiverar att man prövar och utreder förutsättningarna för att omfördela nybörjarplatser på läkarlinjen till universitetet i Umeå. Men en utökning i Umeå ställer naturligtvis också krav på ökade resurser för lokaler och utrustning. Här finns, som vi har hört, två reservationer, varav en gemensam från centern och folkpartiet, som föreslår att man flyttar 20 platser från Karolinska institutet till Umeå men utan att det uppstår merkostnader.

Intresset för tandläkarutbildning är i dag mycket lågt. Detta är någonting som oroar utskottet. Antalet förstahandssökande var i början av 80-talet omkring 500—600 per termin. Nu har det sjunkit för att under hela året 1987 vara nere i 200. Det totala antalet behöriga sökande har vid två tillfällen de senaste åren t.o.m. understigit antalet nybörjarplatser. Ett minskat antal sökande har också medfört en låg betygspoäng för att komma in, och detta medför i sin tur att studierna för en del tar längre tid än vad som var avsett. Studieavbrotten har ökat och examinationsfrekvensen sjunkit, och dessutom har elevsammansättningen förändrats. Vid den senaste intagningen var antalet studerande med utländska förkunskaper hela 70 90. Vi anser i utskottet att det är mycket angeläget att en god kvalitet i utbildningen kan upprätthållas. Vid beredningen av frågan om tandläkarutbildningen har utskottet hört UHÄ och de berörda tandläkarhögskolorna. Vi har då fått veta att mycket intensiva informationsinsatser pågår för att rekrytera elever. Dessutom undersöker UHÄ hur bedömningen av utländska examina skall kunna förbättras så att man kan avgöra om de utländska studenternas förkunskaper är jämförbara med de svenska studenternas. Dessutom har utbildningsenheterna vidtagit vissa andra åtgärder för att upprätthålla kvaliteten inom utbildningen. Vi anser i utskottet att det är tillfredsställande att man har påbörjat de här åtgärderna. Vi har också hört tidigare i debatten att en särskild utredare är tillsatt för att se över tandvårdsutbildningarna inom högskolan. Denna översyn gäller innehåll, längd, dimensionering och förkunskapskrav. Utredaren skall också pröva vilka möjligheter som finns att integrera de olika utbildningarna. Dessutom skall omfattningen och lokaliseringen av den odontologiska forskningen prövas. Mot bakgrund av att en utredning pågår, som skall arbeta skyndsamt, anser utskottet att planeringsramarna skall vara oförändrade och att antalet nybörjarplatser i Stockholm, Göteborg och Umeå skall följa propositionens förslag. Flera motioner har tagit upp frågan om utbildning och forskning i Malmö.

Svårigheten att rekrytera personal och studerande inom vårdområdet gäller inte bara läkare och tandläkare utan också sjuksköterskor. Det är fortfarande svårt att rekrytera elever till sjuksköterskeutbildningarna, och dessutom minskar rekryteringsbasen parallellt med att ungdomskullarna minskar. Den försöksverksamhet som pågått med att direkt anta studerande från andra linjer än gymnasiets vårdlinje föreslår vi därför skall utvidgas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 24 och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet 28 behandlar anslagen till forskning och forskarutbildning. Inledningsvis vill jag erinra om att vi har treåriga planeringsperioder för forskningsanslagen. Vi behandlade för ett år sedan den stora forskningspolitiska propositionen, och detta betänkande behandlar bara konsekvensförslag med anledning av förra årets forskningsbetänkande och motioner från den allmänna motionstiden. Jag vill särskilt lyfta fram förslaget att inrätta ett centrum för idrottsforskning i Stockholm från den 1 juni 1988. Centret skall arbeta för samverkan och samordning av idrottsforskningen inom landet och svara för kursverksamhet med huvudsyftet att föra ut aktuella forskningsresultat. Till centret skall knytas professorer i fysiologi, pedagogik och historia. Som vi har hört reserverar sig centern mot detta förslag och vill lokalisera detta center till Falun. Men riksdagen har ju den principiella ståndpunkten att fasta forskningsresurser inte skall spridas utanför universiteten och fackhögskolorna. Detta har klart uttalats i samband med de forskningspolitiska propositionerna. Dessutom vill alltså centern och vpk införa en utbildning som ger högskoleexamen i idrott. Men eftersom inget dokumenterat behov av en sådan utbildning finns på arbetsmarknaden, yrkar jag avslag på den reservationen. Sedan vill jag kommentera den reservation från moderaterna och folkpartiet som tar upp rutinerna för återbesättande av tjänst som professor. När en professorstjänst blir ledig skall man pröva om tjänsten bör återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll eller om man skall ändra inriktningen. Institutionen, fakulteten och högskolestyrelsen yttrar sig till UHÄ, som sedan lämnar yttrandet till regeringen — och regeringen fattar beslut. Moderaterna och folkpartiet anser att detta är onödig byråkrati och att UHÄ bör fatta beslutet om återbesättandet av tjänst. Men utskottsmajoriteten anser att det är angeläget att regeringen har möjlighet att ompröva forskningens inriktning vad gäller ämnesinnehållet. Det är riktigt att det endast varit ett mycket litet antal tjänster där inriktningen har ändrats, men möjligheten att ta ställning vad gäller tillsättning kan vara av principiellt stor betydelse om man vill styra över forskningsinnehållet till en ny inriktning. Jag tror inte att man löser problemen med byråkratin inom universitetsvärlden genom att ändra på de här rutinerna. Jag anser alltså att det är motiverat att ha regeln att regeringen skall pröva inriktningen av forskningens innehåll. Det är ingen onödig procedur, Kerstin Keen. De borgerliga har en gemensam reservation, där de anser att det bör göras en inventering av för vilka högre tjänster doktorsexamen bör vara ett behörighetskrav. Detta krav försvann under 1970-talet vid vissa statliga institutioner. Det här är också en fråga av mycket stor principiell betydelse, och den bör tas upp i nästa forskningspolitiska proposition. Ytterst handlar det här om vår syn på formell kompetens och reell kompetens. I det här betänkandet har vi socialdemokrater också en reservation, som jag yrkar bifall till. Den handlar om samordning inom biblioteksområdet. Vi anser att ansvaret för samordningsoch utvecklingsverksamheterna skall fördelas på UHÄ och Kungl. biblioteket enligt propositionens förslag. Det finns en moderat reservation som jag också vill nämna. Moderaterna föreslår att de specialdestinerade medlen till skolforskning inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen skall föras över till det samhällsvetenskapliga fakultetsanslaget. Jag anser att en sådan överföring skulle innebära en stor risk för att forskningen inom skolans område försvagas, att skolforskningen kan slukas upp av andra forskningsprojekt. Herr talman! Jag yrkar alltså beträffande betänkande 28 bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på Övriga reservationer. Det tredje betänkandet handlar om anslaget till FRN, forskningsrådsnämnden. Där finns två reservationer från centern, som upprepas från förra årets behandling. Larz Johansson har redogjort för tankegångarna kring ett miljöforskningsråd. Jag vill passa på att här tala om att i den miljöpolitiska proposition som just nu är förmål för utskottsbehandling faktiskt finns ett förslag som går längre än centerns, nämligen förslaget om inrättande av ett internationellt miljöforskningsinstitut, som förmodligen kommer att få stor betydelse på miljöforskningens område. Det handlar där om avsättning av 25 milj.kr. per år under de fem första åren för utbyggnad av internationell miljöforskning. Vi har anledning att komma tillbaka till denna fråga när miljöpropositionen behandlas i kammaren, men jag tycker att centerns reservation har förlorat sin aktualitet.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

Herr talman! Krisina Svensson talar mycket väl om de problem som finns bl.a. när det gäller läkarutbildningen, säger att de åtgärder som nu måste vidtas på grund av de regionala obalanserna kostar väldigt mycket pengar, osv. Men ändå är inte majoriteten beredd att pröva åtgärden att förlägga en större del av utbildningen till Umeå — därför att, som Kristina Svensson säger, det kan medföra merkostnader! Vad är det som kostar mest, tror Kristina Svensson, att klara de svårigheter som finns i dag eller de eventuella merkostnader som vårt förslag skulle innebära? Nej, regeringen vill pröva, utreda, vänta och se. Detsamma gäller den utveckling som vi kan se har inträffat i verkligheten — den kunde vi förutse när beslutet fattades här i riksdagen om neddragning av tandläkarutbildningen. Det var därför vi protesterade mycket högljutt. Precis detsamma händer med ett antal andra utbildningar, som vi nu efter hand får lov att återupprätta. Och så kommer det säkert att bli med tandläkarutbildningen också. Tror inte Kristina Svensson att vi exempelvis skulle få fler sökande till tandläkarutbildningen totalt om vi också hade en utbildning i Malmö? — Nej, säger ni, åtgärder skall inte vidtas nu utan sedan. Det finns svårigheter att rekrytera vårdpersonal, säger Kristina Svensson. Det är just det vi diskuterar! Men botemedlet är inte att minska utbildningskapaciteten utan öka insatserna för att rekrytera till de utbildningsplatser som finns. Vi har vidare talat för att idrottsforskningen skall förläggas till högskolan i Falun-Borlänge. Vi anser att en högre akademisk utbildning på idrottsområdet är motiverad därför att det finns ett behov av tränare och instruktörer på elitnivå. Det finns inget behov på arbetsmarknaden, säger Kristina Svensson. Men hur vet hon det? Varför finns det behov av denna personal och den här utbildningen t.ex. i våra nordiska grannländer? I Danmark, Norge och Finland finns särskilda idrottshögskolor med sådan här utbildning — och man behöver den personalen. En av våra främsta idrottsforskare, Bengt Saltin, har tvingats arbeta i Danmark i stället för i Sverige, och fler av våra duktiga idrottsforskare är på väg att lämna landet. Till sist några ord om fusionsforskning, Kristina Svensson. Vad exakt skall vi här i Sverige använda de kunskaper till som vi får genom detta forskningssamarbete?

Herr talman! I sex år som jag har suttit i utbildningsutskottet har vi från vpk tagit upp frågan om läkarförsörjningen. I sex år har ni från majoriteten — socialdemokrater och moderater i skön förening — lutat er mot HS 90 och Läkarförbundet. Men drar ni inga slutsatser av kontakter med förbund och utredningar, t.ex. i fråga om tandläkarutbildningen? Har det aldrig föresvävat er att samma intressen som var drivande när det gällde tandläkarutbildningen också kan finnas med när det gäller läkarutbildningen och Läkarförbundet? Jag kan också peka på att HS 90 uttalade klart att man inte klarade av prognosticering avseende läkarförsörjningen inför framtiden. Även om Läkarförbundet förutspådde en överproduktion av läkare och en arbetslöshet för läkare i mitten på 1980-talet upplevde inte vi att de drällde omkring sysslolösa på gator och torg med läkarlegitimationen i bakfickan. Så var det inte! Kristina Svensson berör inte med ett ord jämställdhetsforskningen och forskningen om kvinnoperspektiv i undervisningsmaterial. Hur skall jag tolka det, Kristina Svensson? Anser socialdemokraterna att jämställdhetsforskningen är övergödd och inte behöver ytterligare anslag, uppgående till en kvarts promille, som Kerstin Keen påpekade? Herr talman! Jag kan inte heller låta bli att kommentera ett uttalande som undslapp Kristina Svensson. Hon sade att riksdagen har fattat beslut om att fasta forskningsresurser inte skall spridas utanför de orter som i dag har sådana. Jag konstaterar att det är en Kristina Svensson som talar i hemlänet, där högskolan i Karlstad finns, och en annan som talar här i riksdagen.

Herr talman! Jag noterade att Kristina Svensson på tre punkter tog upp reservationer där folkpartiet är delaktigt. Jag noterade också, i likhet med Björn Samuelson, att hon gick förbi åtskilligt. Låt mig börja med att kommentera det som hon tog upp om våra reservationer. I fråga om läkarlinjen i Umeå hänvisade Kristina Svensson till att Umeå kräver mer resurser om det skall bli fler platser, medan vi i reservationen har sagt att detta skulle kunna ske utan merkostnader. Att öka antalet platser i Umeå från 102 till 122 inom en existerande linje skulle i varje fall under den första terminen, vårterminen 1989, definitivt vara möjligt utan mer resurser. Låt mig bara påminna om att riksdagen har beslutat att inrätta en civilingenjörsutbildning i Umeå med samma resurser som fysikerlinjen en gång hade. Dessutom kunde åtskilligt av de 20 miljoner som kommuner och landsting satsar på att rekrytera läkare successivt komma denna utbildning till del. Sedan tog Kristina Svensson upp återbesättandet av professurer och tyckte att det skedde en reell prövning och inte alls var någon byråkrati. De flesta är ändå överens om att detta system, som är relativt nytt, är en byråkratisk apparat. När statistiken visar att allt pappersarbete under de fyra åren bara har medfört omprövning av sex professurer, kan det rimligen inte vara något annat än onödig byråkrati. Det gladde mig dock att Kristina Svensson underförstått tyckte att vi hade rätt i att det för statliga tjänster vid museer, arkiv och bibliotek i högre grad skulle krävas doktorsexamen. Hon sade nämligen att detta var av principiell betydelse och att frågan skulle återkomma i nästa forskningspolitiska proposition. Det hade varit bra om det hade skett redan nu, om frågan var av principiell betydelse. Under tiden är det definitivt några som inte börjar studera just på grund av att de inte kan se att det är så mycket mening med att studera. Tystnaden när det gäller både jämställdhetsforskningen och omvårdnadsprofessurerna är naturlig, eftersom det måste vara besvärligt för Kristina Svensson att försvara socialdemokraternas ställningstagande. Kanske utbildningsministern kan hjälpa till med försvaret.

Herr talman! I likhet med Kerstin Keen undrade jag om jag vågade glädja mig åt vad Kristina Svensson sade om kravet på doktorsexamen som ett behörighetsvillkor i framtiden för tjänster vid arkiv, bibliotek m.m. Menar Kristina Svensson att de negativa effekterna av att detta krav inte längre ställs har varit så många att det är dags att göra någonting? Men varför i så fall vänta på den forskningspolitiska propositionen? Saken har ju stötts och blötts och utretts, och det har kommit konkreta förslag om för vilka tjänster detta krav bör ställas. Kristina Svensson tog också upp förslaget från moderata samlingspartiet om att flytta över 5 milj.kr., som nu är specialdestinerade för skolforskning, till de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Vi vill självfallet göra det, och vi vill inskränka sektorsforskningen. Det finns mycket större kompetens vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna att bedöma hur pengarna skall användas än det gör i de byråkratiska leden. Det är orsaken till förslaget.
Herr talman! Om Kerstin Keen och Birger Hagård hade lyssnat ordentligt, hade de hört att jag sade att frågor som rör forskningen och som är av stor principiell betydelse skall behandlas i forskningspropositionen. Planeringsperioderna är treåriga, och det skall respekteras. Jag sade däremot inte att denna fråga skall behandlas i den kommande forskningspolitiska propositionen. När det gäller överföringen av platser till Umeå, som Kerstin Keen också tog upp, är det nödvändigt att ta med kvalitetskravet i diskussionen. Det har alltså mycket klart uttalats från Umeå, att om antalet platser där skulle ökas, betyder det naturligtvis att det måste göras en förstärkning med ytterligare medel. Det är därför som utskottsmajoriteten har uttryckt sig mycket klart och tydligt — det tycker jag att jag har gjort även här, Larz Johansson —i fråga om läkarutbildningen. Den kommer naturligtvis att kosta pengar, och den skall kosta pengar, men det krävs ett ordentligt beslutsunderlag för att man skall kunna ta ställning. Det är det utskottsmajoriteten har begärt i det tillkännagivande som görs i detta betänkande. Det är ganska självklart, Larz Johansson, att utbildningsplatserna skall fyllas med studerande. I flera sammanhang har det visat sig att resurserna är begränsade och att det gäller att hushålla, och om en utbildningslinje inte kan fyllas med sökande måste omfördelningar göras. Jämställdhetsforskningen är självfallet mycket viktig, och just nu bearbetas en särskild jämställdhetsproposition. Det kan emellertid inte vara riksdagens sak, Björn Samuelson, att uttala sig och prioritera särskilda, enstaka forskningsprojekt. Det är inte beslut som skall fattas här i kammaren.

Herr talman! Jo, jag hörde att det var principiella ställningstaganden som skulle äga rum vart tredje år. Det var så Kristina Svensson inledde den del av sitt anförande som handlade om forskning. Men hon sade inte ett ord om att idrottsprofessurer och annat viktigt tas upp hastigt, inom mindre än ett år efter det att denna proposition har lagts fram. Därför är det mycket märkligt att ett principiellt ställningstagande i frågan om doktorsexamen, som inte är hastigt påkommen, inte görs redan nu. Jag tyckte faktiskt att Kristina Svensson sade att frågan var så viktig att ett förslag till lösning skulle kunna framläggas i nästa forskningspolitiska proposition. Så tillbaka till Umeå! Det är faktiskt på det sättet att vi från folkpartiet vill satsa 1 milj.kr. där. Vi vill inte satsa dessa pengar för dem som skall tas in till de 20 platser som finns, för det tycker vi generellt kan lösas, men vi vill ge ett extra stöd till läkarutbildningen i Umeå på 1 milj.kr. Återigen undvek Kristina Svensson att gå in på jämställdhetsforskningen och förslaget om 1 milj.kr. även här, dvs. ett extra anslag med 1/4Xo utöver vad all forskning kostar, just till fora för kvinnliga forskare. Hon undvek också omvårdnadsforskningen. Är det så, till sist, att vi kanske skulle få utbildningsministern att tala om kvinnorna vid universiteten?

Herr talman! Det var tydligen något förhastat av mig att känna glädje över det som Kristina Svensson sade om kraven på doktorsbehörighet. Vad hon ville säga var bara att den här saken skulle diskuteras vart tredje år. Men, snälla Kristina Svensson, frågan om krav på doktorsexamen för olika statliga tjänster är defintivt inte någon forskningspolitisk fråga. Det är en fråga som har med statlig personalpolitik att göra. Det gäller huruvida vi vill ha de bästa krafterna. Och nog måste väl även Kristina Svensson medge att en forskarutbildad person torde vara bättre lämpad att handha vissa befattningar vid våra vetenskapliga bibliotek och arkiv än en icke forskarutbildad person? Forskarutbildningen ger en reell kompetens för vissa tjänster, och det är på denna punkt vi vill ha en ändring till stånd snabbt. Att det sedan också kan verka stimulerande för rekryteringen till forskarutbildningen — den rekrytering som nu är så pass dålig — är en helt annan sak. Det är något av en positiv bieffekt, skulle man kunna säga.
Herr talman! Den åsikt som Kristina Svensson givit uttryck för i det här replikskiftet härstammar dess värre från en grundsyn som regeringen också har. Kristina Svensson säger att det är självklart att vi inte kan stå med tomma utbildningsplatser — vi måste göra omfördelningar. Nej, Kristina Svensson, om vi har brist på läkare, om vi har brist på sjuksköterskor, om vi har brist på undersköterskor och om vi har tomma utbildningsplatser, så är det inte självklart att man skall skära ned på utbildningskapaciteten. Då skall man göra allt man över huvud taget kan för att fylla utbildningsplatserna, Kristina Svensson. Det här är en oerhört viktig principiell fråga och en viktig ståndpunkt, och det skulle glädja mig mycket om Kristina Svensson tog tillbaka det hon nyss sade om självklarheten i detta avseende. Vi har sagt, när vi vill omfördela platser till Umeå, att då tar vi med resurserna från Karolinska. Vi skall inte äventyra kvaliteten i läkarutbildningen. Men Kristina Svensson har själv vitsordat att benägenheten att stanna kvar och arbeta där man är utbildad är betydligt större än vad benägenheten att stanna kvar är om man kommer från utbildning på annat håll. Varför är ni då så förtvivlat rädda för att under den tid, då man utreder och funderar, pröva den här möjligheten att öka läkarförsörjningen i Norrland? Jag förstår inte vad det är som är så förskräckligt farligt. Jag ställde några frågor, Kristina Svensson. Tror ni inom majoriteten att det blir fler sökande totalt till tandläkarutbildningen om man återupprättar den i Malmö eller tror ni det inte? Vi har ju fått ett ganska bra underlag för att göra bedömningar, och där behöver man inte vänta på ytterligare utredningar om utbildningens innehåll osv. Den andra frågan är: Hur vet Kristina Svensson att det inte finns någon arbetsmarknad i Sverige för idrottsinstruktörer och tränare på elitnivå? Kristina Svensson har tidigare varit så noga med att säga att vi kan inte ta beslut utan att ha ett underlag. Den tredje frågan blir då: Vad har Kristina Svensson för grund för det påståendet? Så den fjärde och sista frågan: Vad skall vi här i Sverige i fortsättningen Prot. 1987/88:119 använda de kunskaper till som vi får genom samarbetet kring fusionsforsk 11 maj 1988 ningen? Högre utbildning och

Herr talman! Jag skall släppa frågan om läkarförsörjningen, för vi kommer nog inte längre därvidlag, när socialdemokrater och moderater i skön förening förhindrar en förbättrad läkarförsörjning i glesbygden. Moderaterna drivs av Läkarförbundet, förstår jag, och socialdemokraternas ställningstagande beror väl på regeringens handlingsförlamning i det här fallet. Men när det gäller jämställdhetsforskningen säger Kristina Svensson att riksdagen inte kan besluta om särskilda forskningsprojekt med en bestämd inriktning — det skulle vara fel av riksdagen att besluta om sådant. Men trots detta anslår vi ju medel till forskning som exempelvis syftar till utvärdering av skolan. Det här är en strid om ord — ni gömmer er bakom ord i detta avseende. Om Kristina Svensson och övriga socialdemokrater faktiskt ansåg att jämställdhetsforskningen kring undervisningsmaterialets könsperspektiv hade varit viktig, eftersom barnen fostras utifrån detta bl.a. under nio år i skolan, så hade vi kunnat komma överens om en annan skrivning. Vi kunde ha talat om, att vi vill ha anslag till den här typen av forskning, och vi kunde ha sagt ifrån att den är viktig i jämställdhetsarbetet. Vi inom vpk är mycket resonabla när det handlar om att nå resultat inom utbildningspolitiken; det vet Kristina Svensson.

Herr talman! Först några ord till Birger Hagård när det gäller meritvärdering och behörighetskrav. De kvantitativa meriterna är väl inte de bästa i alla lägen. Ingenting säger att vi inte mycket väl till dessa högre tjänster kan rekrytera personer med doktorsexamen. När det gäller Larz Johansson vill jag påminna om vad som står i betänkandet beträffande sjuksköterskeutbildningarna. Vi ökar möjligheterna för elever som inte gått gymnasiets vårdlinje att komma in på sjuksköterskelinjerna — detta på grund av omfördelning av platser o. d. Det är faktiskt så, Larz Johansson, att det finns ingen dokumentation som visar behovet av högskoleexamen i idrott då det gäller arbetsmarknaden för den grupp som avses. Jag understryker att det inte finns någon dokumentation som beskriver detta. Kerstin Keen tog upp omvårdnadsforskningen. Den har utvecklats mycket under 80-talet. Vid alla våra vårdhögskolor har ansvarig personal aktivt medverkat för att få del i den forskningen. Det finns beskrivningar av hur forskningsanknytningen skall kunna vidareutvecklas. Vi har ett mycket stort intresse för den delen av forskningen, och den är självfallet mycket värdefull i dag. När det gäller granskningen av undervisningsmaterial, alltså läromedel, ur ett könsrollsperspektiv vill jag säga till Björn Samuelson att sådan granskning redan förekommer inom SIL, statens institut för läromedel. Jag vill 59 understryka att jämställdhetsforskningen är otroligt viktig, och jag hoppas att vi kan gå vidare och ytterligare förstärka den på sikt.

Herr talman! Jag skall något beröra frågan om samordningen inom biblioteksområdet som behandlas i betänkande 28. Tillsammans med Jan-Erik Wikström, tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Jörn Svensson har jag motionerat om att KB skall svara för den övergripande samordningen av forskningsbiblioteken, däribland ansvarsbiblioteken. Utskottets majoritet stöder förslaget, men socialdemokraterna har reserverat sig mot detta och för propositionens förslag. Det finns därför enligt min mening anledning att något beskriva bakgrunden till de förslag som vi har att ta ställning till i dag. I 1987 års forskningsproposition föreslog regeringen dels att delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, DIF, skulle avskaffas och att fortsättningsvis sektorsprincipen skulle tillämpas i fråga om ansvaret för informationsförsörjningen i samhället, dels att ett särskilt samordningsorgan för forskningsbiblioteken skulle inrättas. Det framgår vidare av forskningspropositionen att regeringen ansåg att samordningsorganet skulle ansvara för framför allt planering och samordning av verksamheten vid de bibliotek som svarar för service till utbildning, forskning och utveckling. Vidare skulle samordningsorganet svara för samordning och samverkan i frågor som är gemensamma för forskningsbiblioteken och folkbiblioteken. Enligt propositionen skulle organet även svara för genomförandet av ett system med ansvarsbibliotek, för vilket ändamål man skulle disponera särskilda medel. Slutligen anfördes i propositionen att den närmare organisatoriska utformningen av biblioteksorganet borde utredas vidare. Vissa utgångspunkter för detta arbete redovisades. Riksdagen biträdde regeringens förslag. Regeringen fullföljde våren 1987 de nu redovisade intentionerna genom att — redan innan riksdagen behandlat frågan — tillkalla en särskild organisationskommitté. Av direktiven framgår, utöver vad som redan sagts, att regeringen ansåg att angelägna samverkansområden för forskningsbiblioteken inom statliga samhällssektorer bl.a. skulle omfatta informationsteknologins tillämpning och verksamhetsutveckling inom biblioteksområdet. Kommittén gavs även i uppdrag att utarbeta anslagsframställning för det nya samordningsorganet. Organisationskommittén avgav under hösten 1987 i enighet sina förslag. Jag vill med denna redogörelse konstatera att riksdagens beslut om avveckling av DIF bl.a. byggde på förutsättningen att ett särskilt samordningsorgan eller, som föreslås i utskottsbetänkandet, ett samlat samordningsansvar skulle läggas på en myndighet, i detta fall KB, och att detta skulle inrättas fr.o.m. den 1 juli 1988. Jag är också övertygad om att de inom området verksamma har haft samma förväntningar och uppfattningar. Regeringen föreslog i budgetpropositionen i januari radikala avvikelser från de riktlinjer som fastställdes 1987 och som nu de socialdemokratiska utskottsledamöterna reserverar sig mot i reservation 1. I stället för att inrätta ett samordningsorgan eller ett samlat samordningsansvar föreslår man att de nationella samordningsuppgifterna inom biblioteksområdet fördelas på fyra centrala myndigheter, nämligen UHÄ, KB, FRN och STU. I propositionen berörs inte hur funktionella samband mellan dessa fyra myndigheters resp. ansvar i förhållande till biblioteksområdet skall hanteras. Ett samverkansområde av fundamental betydelse, nämligen teknisk utveckling, kommer med den föreslagna ordningen i realiteten att hanteras av såväl KB som UHÄ och STU. Är detta verkligen en rimlig hantering av ett så viktigt område? Enligt propositionen skulle ett nytt anslag, D 27 Samordning inom biblioteksväsendet, införas. De medel som där föreslås anvisade skulle fördelas av regeringen till tre myndigheter, nämligen UHÄ, FRN och KB. Prioriteringar och omfördelningar mellan de ändamål som sålunda skulle finansieras ankom därmed på regeringen, rimligen på grundval av förslag från de tre nämnda myndigheterna. Något utrymme för en samlad bedömning av biblioteksomrfådets behov under medverkan av företrädare för bibliotek och dessas avnämare kommer därmed inte att finnas enligt det socialdemokratiska förslaget, något som jag finner utomordentligt märkligt med tanke på socialdemokraternas iver att på många andra områden i detalj reglera och planera verksamheten. Regeringens motiv för helomvändningen i frågan om ett samlat samordningsansvar på biblioteksområdet är enligt min uppfattning utomordentligt oklara. Man gör en tolkning av 1987 års beslut som saknar explicit stöd i forskningspropositionen och i utbildningsutskottets betänkande. Inte heller synes den stämma överens med de direktiv som utfärdats av en socialdemokratisk regering till organisationskommittén. Motiven för regeringens förslag i budgetpropositionen blir därmed fullständigt ohållbara. Jag finner att dessa förslag avspeglar en bristande insikt om förhållandena inom biblioteksområdet och särskilt en brist på förståelse för de tvärsektoriella frågornas relativa betydelse inom detta område, och det är mycket beklagligt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 1 i

Herr talman! Det är med sorg och förtvivlan man tar del av utskottets syn på läkarutbildningen i Umeå. Man kan här tala om de obotfärdigas förhinder. Bakgrunden, som jag vill beröra, är att Läkarförbundet och UHÄ i början av 80-talet lade fram var sin prognos om det framtida läkarbehovet. Dessa prognoser blev styrande för riksdagens beslut om att skära ned läkarutbildningen med 180 utbildningsplatser. I den debatten framhölls att vi år 1985 skulle ha arbetslösa läkare. Vi har passerat 1985, och vi har aldrig haft så många vakanta läkartjänster och så stor läkarbrist i landet som år 1985. Framtiden kommer att utvisa vilket felbeslut denna stora nedskärning var. I dag har vi inrättat ungefär 13 900 specialistläkartjänster i vårt land, men det finns bara ca 12 500 sådana läkare att tillgå. Det innebär att 1 400 stolar stått tomma vid olika mättillfällen. Under utbildning är dessutom 5 000 6 000 läkare, som under utbildningen arbetar som läkare. Till detta skall läggas att läkarna i dag egentligen är den enda grupp som arbetar mer än 40 timmar i veckan. Och kom väl ihåg: Den nya generationen kommer inte att fortsätta att göra det! Läkarna är också den yrkesgrupp som jobbar mest heltid av alla yrkesgrupper. I vårt land har vi någonting som heter solidarisk läkarförsörjning. Den är till för att hålla tillbaka nya läkartjänster för att få de helt vakanta tjänsterna besatta. Vi har nu tittat på det första verksamhetsåret, och det är tre sjukvårdshuvudmän som inte håller sig till rekommendationen och dessutom någon till, men speciellt dessa tre tål att titta på. Det är Stockholms läns landsting under Bo Könbergs ledning, det är Malmö kommun under folkpartioch moderatledning och det är Uppsala läns landsting under socialdemokratisk ledning. Vad kännetecknar då de tre län som inte följer rekommendationen? Jo, det är de mest läkartäta länen. Det är de län som har de flesta tjänsterna besatta — de har i stort sett inga vakanser. Det är de län som har mycket gott om vikarier, som alltså inte har tjänst. Just där det är som bäst följer man inte rekommendationen! Där det är som bäst anser man sig behöva ytterligare läkare, herr Bodström! Det var i de här områdena som man mellan 1982 och 1985 inrättade massor av nya tjänster. Just i de här områdena inrättades i runt tal dubbelt så många läkartjänster som utbildningen då släppte ut i form av färdiga läkare. Det uppstod då en läkarbrist av stora mått åren framöver. Man totalbemannade storsjukhusen, som det heter. Ändå anser man sig i dessa områden inte kunna följa rekommendationen när det gäller antalet läkare. Och det är inte privatvården som har expanderat, även om man kan tro det av debatten, utan det är den offentliga vården som har expanderat. I de riktigt läkarglesa länen har man i stort sett inte inrättat några nya tjänster. Där följer man rekommendationen med råge. Man inrättar alltså inte de läkartjänster som man har rätt att inrätta. Har man var femte tjänst helt ledig är det naturligtvis ingen idé att inrätta nya tjänster. Det här, herr Bodström, är mycket allvarligt. Jag vet att utbildningsministern har en nyanserad syn på det här i jämförelse med vad man har inom finansdepartementet, och det hedrar i och för sig utbildningsministern. Vi har alltså nu en stor press på att få inrätta nya tjänster från de mest läkartäta områdena. Umeå regionsjukhus slår stort larm. Och där har man det ju suveränt bra jämfört med Norrbottens sjukhus, Västerbottens sjukhus osv. Man säger att det blir katastrof om man inte omedelbart får 60 nya tjänster. Läkarna är vidare inte alls nöjda med sin jourledighet. Det har nyss träffats ett avtal, och majoriteten av läkarna — hela det yngre läkargänget, de som nu stegvis tar befälet — är upprörda över att de inte får mer jourledighet, alltså mindre läkararbetstid. Utskottet uppehåller sig vid att förslaget kostar 15 milj.kr. på sex år. Den odugligaste kamrer i Sveriges sämsta företag skulle inte vilja göra en sådan kalkyl. För läkarjourerna betalar sjukvårdshuvudmännen — och det är bara en halvlösning — 120 000 kr. i månaden. Det kostar helt enkelt skjortan att ha det på det här sättet! Och så används sådana kamrersmetoder här! Det tycker jag är jättedåligt, Bodström! Felet är återigen Feldts. Därför är det ett mycket rimligt krav att omedelbart utöka antalet utbildningsplatser med 20 i Umeå utan krav på nedskärningar på annat håll. Utöka med 20 utbildningsplatser i Umeå! Sedan kan man ju begära en ny översyn om man tror att antalet utbildningsplatser behöver skäras ned med 20 om ett år. Jag är övertygad om att en översyn kommer att visa att det var ett misstag att skära ned antalet utbildningsplatser med 180 — det var en alldeles för stor neddragning. Man pratar om frihet i läkarvalet. Vilket oerhört hån mot större delen av Norrland, mot stora delar av Sydoch Mellansverige! Vad är det för valfrihet att ha tomma stolar? Finns det någon läkare alls är det en som är under utbildning och som vikarierar, oftast en ny varje vecka. Regeringen är syndare nr 1. Men man måste känna mycket stor besvikelse också över utskottet, som gång på gång diskuterar det här och inte kommer till ett beslut som hjälper de utsatta regionerna. Det är bedrövligt! Jag sade i går här i kammaren att det nu är 1,5 96 av befolkningen som är 85 år och äldre. Dessa 1,5 96 upptar en fjärdedel av sjukhussängarna. År 2000, som både utskottet och ministern har anledning att titta på, kommer de att vara dubbelt så många. Vilken oerhörd press på nya läkarinsatser på alla nivåer! Och här sitter man i utskottet som kamrerare och klarar inte av att binda ihop det hela! Till detta kommer vetenskapens och forskningens utveckling, som gör att massor av läkare kommer att gå dit. Sverige är som bekant framstående på pillerområdet, osv., och där finns stora forskningsbudgetar som gör att det blir ett stort svinn av den här typen av människor. Jag vill avsluta med att säga: Regeringen och utskottet skulle aldrig ha skilt sig från ärendet på det här sättet om det hade varit någon liten brist på läkare i Stockholm, i Malmö eller i Göteborg. Då skulle folkpartister, moderater och socialdemokrater, ja, folk ur alla partier, mycket snabbt ha krävt omedelbara förändringar, TV skulle ha visat upp hur det var och stora extra sjukvårdsdebatter skulle ha anordnats här i kammaren. Men det blir ingen extra sjukvårdsdebatt när vikarien inte kommer till mottagningen och människor som åkt 20 mil för att komma till läkare! Då blir det ingen extra debatt här i kammaren. Så har man haft det nu 20 år, och utskottet tar sig inte någonting före, och utbildningsministern får inte Feldt med sig — det är vad det handlar om. Herr talman! Detta är för sorgligt. Man kan inte vara annat än ledsen. Behandlingen av dessa ärenden här i kammaren bäddar för en ständig läkarbrist i stora delar av vårt land under resten av 1990-talet och in på år 2000. De som får lida är inte ledamöterna av denna kammare — här finns alla läkare i världen att gå till, här finns valfrihet; för oss är det bara att vifta med fingret så är det många som står på tå för oss.